Fru talman! Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta den akuta bostadsbristen i Sverige, för att undanröja riskerna med olika regelsystem på hyresmarknaden samt också för att stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnationer för att förhindra att människor måste flytta från sin bostad. Bostadsbristen är främst ett problem i landets tillväxtregioner, särskilt i Stockholm. Under en följd av år har det byggts alltför få bostäder i förhållande till de utmaningar som den demografiska utvecklingen innebär, där bostadsbristen också påverkar förutsättningarna för arbetsmarknaden och tillväxten. Det är därför angeläget att förutsättningarna för bostadsbyggande förbättras. Det handlar då om en mängd samverkande och tillsammans betydelsefulla faktorer. Alliansregeringen är i full färd med att rusta upp bostadspolitiken. Vi vill skapa en modern bostadspolitik som med utgångspunkt i långsiktiga och sunda spelregler tar itu med de problem som finns. Planeringsprocessen för byggande måste göras tydligare och smidigare. Hur modernare och tydligare regler kan korta tiden från det att detaljplanen är beslutad till att bygget står klart utreds liksom även de tekniska särkrav som många kommuner ställer på de nya bostadshusen. Hyresrätten som boendeform ska stärkas, och en utredning ser bland annat över hur hyresrätten behandlas i lagstiftningen medan en annan analyserar de skattemässiga frågorna. I den ekonomiska vårpropositionen har regeringen också aviserat förändringar som skapar bättre förutsättningar för hyresrätten: sänkt fastighetsavgift för flerfamiljshus och förlängning av den tid som nybyggda fastigheter undantas helt från fastighetsavgift. Att förlänga den tid under vilken fastighetsägarna för nybyggda hyresrätter kan få göra avsteg från bruksvärdessystemet för att få full kostnadstäckning för så kallade presumtionshyror till 15 år bidrar också till att förbättra förutsättningarna för att bygga nya hyresrätter. Med det förslag som finns i den av regeringen beslutade lagrådsremissen kommer det, som interpellanten är inne på, att finnas två regelsystem vid andrahandsupplåtelse av bostäder, ett för hyresgäster som hyr ut sin bostad och ett för de som direkt eller indirekt äger den bostad de hyr ut. Jag har svårt att se några risker med detta. Grundtanken är densamma, att den som hyr ut sin bostad ska kunna begära en hyra som täcker de egna kostnaderna utan att detta betraktas som oskäligt. Detta gäller redan för hyresgäster, och förslaget i lagrådsremissen syftar till att även en privatperson som hyr ut sin egen bostad ska kunna ta ut en kostnadstäckande hyra. Genom att de nya reglerna för privatuthyrning regleras i en särskild lag minskar också risken för sammanblandning mellan olika regelsystem. En fastighetsägare får endast utföra standardhöjande åtgärder under förutsättning att de har godkänts av de berörda bostadshyresgästerna eller att hyresnämnden har lämnat sitt tillstånd. Detta gäller sådana åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på en bostadslägenhets bruksvärde eller som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslägenhet eller av de gemensamma delarna av fastigheten. Hyresnämnden ska bifalla en begäran om tillstånd att utföra åtgärden, förutsatt att hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och att det inte är oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. Hyresnämnden ska vid prövning väga hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs mot de skilda intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas. Om det finns särskilda skäl får även omständigheter som hänför sig endast till den enskilde hyresgästen beaktas. Detta avspeglar enligt min uppfattning en rimlig avvägning mellan hyresgästernas och fastighetsägarens intressen och ansvar. Någon ytterligare lagstiftning när det gäller hyresgästers inflytande vid ombyggnationer är således inte aktuell.

Fru talman! Jag skulle vilja tacka statsrådet Stefan Attefall för svaret. Det är positivt att det finns en politisk samsyn om att bostadsfrågan faktiskt är en stor politisk utmaning. Trots allt vet vi att det finns mer än en kvarts miljon ungdomar som har behov av en egen bostad. Trots detta försvinner varje dag hyresrätter från bostadsmarknaden, särskilt på tillväxtorter och speciellt i Stockholm. Det är väldigt olyckligt att när det gäller att stärka hyresrätten handlar det bara om att stärka för dem som redan har och för dem som hyr ut, inte för dem som hyr en bostad. Det är kanske logiskt för en alliansregering, men det blir ett helvete för dem som hyr en bostad i framför allt andra hand. De nya hyressättningsreglerna gör att en girig bostadsinnehavare kan ta ut marknadshyra utan risk för efterräkningar. Fru talman! Ministern ser inte någon risk i och med förslaget, trots att regeringen faktiskt har fått skarp kritik från en rad tunga myndigheter, till exempel Boverket, som är en av dem, Konsumentverket och Ungdomsstyrelsen, gällande regeringens förslag om uthyrning i andra hand. Många tycker att det är ett stort problem att bostadsrättsinnehavaren själv ska kunna besluta om hyran. Det finns också en tveksamhet om nyttan verkligen överstiger de negativa effekter som detta förslag medför, både för samhället och inte minst för bostadsrättsföreningarna. Boverket är också kritiskt till tanken att införa friare hyror när det gäller uthyrningen av bostadsrätter, eftersom flera tidigare utredningar också har slagit fast att bruksvärdesprincipen inte ska urholkas. Trots detta lägger regeringen fram förslaget. Flera instanser påpekar också att det nya lagförslaget medför att hyresgästerna inte ges tillräckligt skydd mot höga hyror. Vi vet att det finns en grupp som har behov av en bostad som redan är i underläge, och de betalar redan väldigt höga hyror. En annan instans, Konsumentverket, riktar kritik bland annat mot skapandet av två helt olika regelsystem när det gäller andrahandsmarknaden, det vill säga en för bostadsrätter och en för hyresrätter. Fru talman! Om man ska kunna rusta upp en bostadspolitik måste det finnas något att rusta upp. Men högern har rivit bostadspolitiken helt. Det finns inget att rusta upp. Då får man lov att bygga nytt. Det är det som man har misslyckats med. Jag hoppas verkligen att statsrådet Stefan Attefall tar åt sig att det finns en risk med och en kritik mot detta förslag. Man måste ta till sig frågan hur man ska skydda de människor som redan i dag betalar höga hyror och de människor som redan i dag tvingas att flytta från sina hem på grund av att de inte har något inflytande.
Fru talman! Vi har en allvarlig bostadsbrist. Vi har under nästan 20 års tid byggt hälften av vad de nordiska grannländerna har gjort. Vi har investerat mycket mindre i bostadssektorn än OECD-genomsnittet under en mycket lång följd av år. Man har i och för sig problem på bostadsmarknaden i vissa länder på grund av spekulation, men det har berott på att man har haft en kombination av hög prisökningstakt på bostäder och ett högt bostadsbyggande. I Sverige har vi haft en hög prisökningstakt på bostäderna, men vi har haft ett lågt bostadsbyggande. Vi har ett utbudsproblem. Vi har för få bostäder, framför allt i storstäderna. Vi jobbar på bred front från den här regeringens sida. Vi tittar på hur vi ska kunna förbättra hyresrätten och hyresmarknaden. Vi har nya regelsystem på plats som ger hyresgästerna ihop med fastighetsägarna möjligheten att verkligen kunna sätta det riktiga bruksvärdet på lägenheterna. Varje enskild lägenhet ska värderas utifrån sina kvaliteter. Det är en process som parterna nu har ansvar för att sköta. På olika sätt jobbar vi med att stärka hyresrätten. Vi har redan aviserat en del skattesänkningar för hyresrätten, och vi har utredningsarbete på gång för att ytterligare förbättra förutsättningarna för hyresrätten. Som Amineh Kakabaveh också hävdar ser vi en trend där många hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Varför det? Jo, därför att när en privat fastighetsägare - för det är faktiskt till största delen privata fastighetsägare som har ombildat sina hyresfastigheter - ska sälja eller funderar på vad man ska göra med fastigheten upptäcker man att det är mycket mer lönsamt att göra om till bostadsrätter än att fortsätta att förvalta som hyresrätter. Hyresrättens ställning måste därför förbättras på olika sätt. Det jobbar regeringen brett med. Vi jobbar med planprocessen, som jag vill påstå var ganska försummad i svensk bostadspolitik under många år, alltså hela processen från idéer till att huset är färdigt. Tidsutdräkten för den planprocessen är alldeles för lång. Vägen är krokig, oöverskådlig och icke transparent i många olika avseenden. Det kostar pengar och det krånglar till processer som gör att det blir både svårt att få fram nya bostäder och dyrare än det annars skulle bli. Sedan måste vi också jobba kortsiktigt, och då vet vi att det finns en rad bostäder som kan användas på ett bättre sätt. Vi måste hjälpa den unga människa som kommer exempelvis till Stockholm för sina första studier eller sitt första arbete att snabbt få tag på bostad. Då vet vi att bättre regler för andrahandsuthyrning är ett sätt att underlätta detta. Det är inte lösningen, men det är en del av lösningen. Nu har vi ett förslag som ligger hos Lagrådet för granskning. Det innebär att man skapar tydligare och bättre spelregler för att kunna hyra ut exempelvis sin bostadsrätt i andra hand. Vi förändrar också skatteregler på olika sätt. Jag får dagligen brev från olika bostadsrättsinnehavare som säger: Jättebra förslag! Jag har försökt få lägenheten uthyrd, men jag får inte för bostadsrättsföreningen. Eller: Spelreglerna är alldeles för otydliga. Jag vet inte vad som gäller om jag skulle hyra ut den, så jag vågar inte. Det är fråga om människor som av olika skäl vill ha kvar sin bostad men som just nu inte använder den. Här kan vi skapa nya lägenheter. Hur många det är fråga om är svårt att veta, men jag är övertygad om att det är en av de stenar vi måste vända på. Dessa kommentarer kommer från remissinstanser som representerar organisationer som redan har en bostad, som sitter på makten över bostäderna. Men ingen talar för de bostadslösa. Jag vill gärna vara en röst för dem snarare än för dem som redan har en bostad. Det är bland annat därför jag går vidare med förslaget.
Fru talman! Även om statsrådet vill vara en röst för de bostadslösa är du tyvärr inte en röst för dem. Du är en röst för fastighetsägarna, för dem som redan har en bostad. Verkligheten är en helt annan. Jag instämmer i att plan och byggprocessen är krånglig. Hur länge ska vi skylla på den? Hur länge ska vi säga att det finns en lagstiftning som inte funkar, att det finns en krånglig plan och bygglag? Om man tror på demokrati, att kommunerna själva kan bestämma, måste staten vara klockren i budskapet om vad som gäller så att kommunerna kan göra vad de har rätt till. Det finns ett stort problem. När högerregeringen kom till makten tog ni bort investeringsstödet. Då sjönk byggandet nästan ned till noll. Det byggs färre bostäder än i våra grannländer, till exempel i Norge med färre invånare men där man bygger fler bostäder. Ett annat problem gäller andrahandsuthyrning. Den ska vara ett sätt att underlätta för bostadsrättsinnehavare. Det stämmer inte. Statsrådet vet om att varje vecka flyttar fler än 400 i Stockholm, kanske till och med dubbelt så många. Enligt denna beräkning kan det kanske ge 400 fler lägenheter. Det går inte ihop. Det kommer inte att lösa hela problemet, även om det skulle vara positivt. Därför är det effektivare att bygga bostäder. Det behövs små lägenheter för ungdomar på tillväxtorter och många andra orter. Jag har varit i Norrköping. De säger att de inte har haft så många problem som i dag. Det är brist på bostäder överallt, särskilt för ungdomar. Att underlätta andrahandsuthyrning är inte enda vägen. Det stämmer inte, statsrådet Stefan Attefall, att det bara är de privata fastigheterna som omvandlas och att det blir förbättringar. Jag bor i Skärholmen. För fyra fem år sedan omvandlades två fastigheter i mitt område. Det har inte blivit bättre i min fastighet. För fastigheterna på Ekholmsvägen och andra fastigheter som hör till Stockholmshem och Familjebostäder är det fråga om hyresrätter. Jag har vänner som säger att banken har övertalat dem att låna 400 000. Om de rustar upp köket om ett år kommer de att tjäna 200 000-300 000 - vilket stämmer. Det är olyckligt att bankerna övertalar ensamstående kvinnor att köpa i syfte att utnyttja ROT-avdraget för att höja värdet. Det är vad det handlar om i dag. Problemet är mer än att förhålla sig till formerna och tro att det blir bättre. Tyvärr är det inte så i verkligheten.
Fru talman! Ingen ska övertala någon, men jag unnar även en ensamstående kvinna i Skärholmen att få äga sin bostad om hon så önskar. I annat fall kan man bo kvar som hyresgäst i bostadsrättsföreningen och följa befintlig lagstiftning. Jag har beskrivit det breda arbete som regeringen håller på med på bostadsområdet. Jag är medveten om, och jag tror att Amineh Kakabaveh är medveten om, att det finns långa ledtider i bostadspolitiken. Det gäller både att processa fram olika förslag och lagändringar och sedan att de ska få praktiskt genomslag i verkligheten. Det tar sin tid, och det är långa processer. Det vi gör den här mandatperioden får sin fulla utdelning först kanske inför valet 2018 snarare än 2014. Det är tyvärr verkligheten när det gäller bostadspolitiken. Men jag tycker att vi måste lyfta blicken. Det finns i dag en situation som bygger på att vi har underinvesterat i bostäder i 20 års tid. Problemet har förvärrats under senare år av ett par anledningar. En är att det finns ovanligt stora ungdomskullar. Det finns ungefär 150 000 fler unga människor i åldern 20-25 år som ska ha sin första bostad - de pluggar eller jobbar. Det finns en inflyttning mot universitetsorterna och storstäderna som också förstärker problemet. Hade Amineh Kakabavehs och Vänsterpartiets politik varit lösningen? Ni har styrt under större delen av 20-årsperioden. Varför var inte bostadsbyggandet i nivå med Norges, Finlands, Danmarks eller andra OECD-länders? Varför sackade ni efter under den tiden? Det måste ni grunna på. Varför var er politik så misslyckad? Ändå genomförde ni alla de regleringar och den centralstyrning som Amineh Kakabaveh vill ha. Sedan säger Amineh Kakabaveh att ett investeringsstöd togs bort 2006-2007 - och det är orsaken till allt. Det är riktigt att bostadsbyggandet sjönk strax efter det i Sverige. Men vad konstigt! Det sjönk samtidigt i Norge, Finland och Danmark. Inte kan väl svenska riksdagsbeslut påverka finsk bostadsproduktion? Nej, det var yttre omständigheter som avgjorde bostadskonjunkturen. Vi har haft tre olika subventionssystem under den period som Socialdemokraterna styrde med hjälp av Vänsterpartiet. Ändå byggde Sverige färre bostäder än de andra nordiska länderna. Jag vill påstå att investeringsstöden och subventionerna som Amineh Kakabaveh och Vänsterpartiet älskar så mycket inte bara var en försvårande omständighet utan var en del av problemet. Det bidrog till att skapa en ryckighet i bostadspolitiken. Vi måste ha långsiktigt sunda spelregler för bostadspolitiken. Det är enda chansen att angripa de problem som de facto finns. När man frågar kommunala bostadsföretag och privata byggherrar ropar nästan ingen på subventioner av olika slag. De ropar på bättre och tydligare regler på planområdet. Vi vet att många kommuner behöver göra sin hemläxa. En stor del av ansvaret ligger på den kommunala nivån. Här ser vi att trots att det fortfarande finns brister i lagstiftningen bygger en del kommuner bra medan andra kommuner bygger dåligt. Det innebär att det går att göra mycket inom befintliga ramar i Kommunsverige. Därför tittar vi över bostadsförsörjningslagen för att stärka det regionala ansvarstagandet i till exempel Stockholm, så att kommunerna inte bara tittar på sitt bostadsbyggande utan också på den region de tillhör. Det är exempel på åtgärder vi vidtar bland många andra saker vi jobbar med just nu för att skapa långsiktigt sunda spelregler för ett ökat och bättre bostadsbyggande.
Fru talman! Jag blir inte förvånad över den borgerliga retoriken. När man själv har misslyckats under en mandatperiod är det bra att skylla på föregående regering. Vi har inte sagt att det var fritt från problem när vi var med. Men Vänsterpartiet har inte innehaft en ministerpost, som till exempel Stefan Attefall. Det är ditt och regeringens ansvar att se till att det byggs mer. Det byggs nu färre lägenheter. De hyreslägenheter som finns i dag försvinner också från bostadsmarknaden. Attefall nämnde själv de lägenheter som är mest attraktiva och efterfrågade för ungdomar och andra yngre människor. Men även många äldre behöver bostäder. Varför skylla på en regering som fanns för sex år sedan? Varför har inte de människor som bor i Göteborg, Uppsala, Norrköping och Stockholm fått svar? Efter renoveringar har det blivit 60-procentiga hyreshöjningar. Varför ska inte hyresgäster - barn - som tvingas att flytta när de inte kan betala hyran få svar? Varför ska man inte svara på de frågor som till exempel ungdomarna har? Varför ska man inte svara på frågorna från en pensionär som inte kan betala hyran? Jag tycker att ministern ska svara på de frågorna och inte skylla på oss som inte ens varit i regeringsställning. Det är viktigt att fokusera på de svaren i stället för att beskylla andra.
Fru talman! Jag försöker bara få Amineh Kakabaveh och hennes kolleger i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att besinna detta: Om man har fört en politik som var misslyckad borde man dra någon slutsats av det för framtiden. Men det är inte så med Vänsterpartiet. Ni faller tillbaka i den retorik och de lösningar som har misslyckats i Sverige. Jag har bara en liten vädjan om att ni ska titta på verkligheten och analysera statistiken, för då kommer ni att upptäcka att de metoder som ni står för inte fungerar i praktiken. Sedan kan vi i stället diskutera de mer framåtsyftande förslagen. Jag pekar på det breda arbete som regeringen jobbar med på många områden för att vi ska få sunda och långsiktiga spelregler. Jag tror att det är viktigt att bygga det här långsiktigt. Sedan kommer Amineh Kakabaveh in på en fråga som är svårare att hantera. Det är att vi har många bostäder som måste rustas upp och att det leder till prishöjningar på bostäderna. Vi vet att det beror på många olika faktorer. Fastighetsbeståndet är i olika skick. Jag vet att det görs stora upprustningar av områden där det blir en 20-procentig hyreshöjning, och det finns områden där man pratar om betydligt större hyreshöjningar. Vi ska komma ihåg att bara för att man har fått ja från hyresnämnden till att rusta upp en bostad innebär det inte att hyresnämnden har sagt ja till hyreshöjningen. Den ska förhandlas, på samma sätt som alla andra hyror, med Hyresgästföreningen och liknande. Det är inte så att man ska ta det som bostadsbolaget eventuellt har sagt ad notam. Vi har för första gången sedan 1997 höjt bostadsbidragen för inte minst barnfamiljer. Vi har också förstärkt bostadsbidraget för våra äldre för att möta denna utveckling. Vi måste självklart också fundera på hur vi kan renovera på ett billigare sätt. Jag vill gärna se till att vi gör regelverken så enkla som möjligt så att de flesta upprustningarna blir mindre kostsamma. Men vi vet också att man i en annan debatt pratar om andra typer av krav på boendet som driver upp kostnaderna, och då glömmer man kostnadsbilden. Det finns många bottnar i denna diskussion.